Herr talman! Jag vill gärna erkänna att jag har en viss tilltro till jordbruksministern när det gäller hans vilja härvidlag. Men jag känner mig oroad för det sällskap som jordbruksministern omger sig med. Det citat som jag återgav från den debatt, där alla partier deltog och där moderaterna framförde att de inte vill ställa upp på några naturvårdshänsyn, om man inte får betalt, är naturligtvis väldigt oroande och uttryck för en fullständigt orimlig hållning, som måste avvisas. Skogsbruket kan inte vara så annorlunda att det inte alls finns några paralleller till industrin. När det gäller polluter-pays-principle är det naturligtvis så som jordbruksministern säger, att man inte helt kan överföra den. Men vi kan parallellställa tankegången till skogsbruket och i och för sig även till jordbruket och hävda att man måste ta ansvar för att den biologiska mångfalden överlever. Det kan så att säga inte finnas någon rättighet som man har att riskera att arter inte överlever. Om vi ser på fakta finner vi att över 200 arters överlevnad är akut hotad inom skogsbruket, och det är just där den vetenskapliga naturvårdens ansvar och möjligheter kommer in. Vetenskapsmännen känner till så mycket i dag att det skogsbruk vi för nävarande bedriver inte räcker till, utan här måste det i flera fall fram ett fullständigt skydd för vissa områden. Många talar om att vi behöver få vad som skulle kunna kallas för ett mosaiklandskap, om det skall vara möjligt för olika arter att överleva i representativa regioner och, som vi brukar säga, i livskraftiga populationer. Jag tror också att skall det vara möjligt att genomföra user-pays-principle måste det till någon form av kollektiv gemensam finansiering inom skogsbruket. Vissa brukare kan naturligtvis råka väldigt illa ut i en sådan här situation och ha mycket stora naturvårdshänsyn att ta. Då är det rimligt att man inom ramen för en av avgift fördelar bördan. Därför tycker jag att det var minst sagt tråkigt att den nya regeringen valde att omedelbart avskaffa skogsvårdsavgiften utan att låta skogspolitiska kommittén diskutera, om inte avgiften lämpligen borde omformas till bl.a. en naturvårdsavgift, som kunde användas i ett omfördelningssystem inom brukarkåren. Jag vill påstå att när nu miljöministern, Karl Erik Världsmiljömötet, måste han kunna peka på aktiva åtgärder från sitt eget hemland inom området den biologiska mångfalden, eftersom det skall skrivas under en konvention och eftersom Sverige har tagit initiativ till mötet. Sverige måste alltså gå före, och det är mycket angeläget att jordbruksministern är beredd att hjälpa sin partibroder. Han behöver ett stöd, bl.a. i Rio. Det är också viktigt att anta regeringsförklaringen, med de höga ambitioner den sägs ha, som en utmaning och verkligen komma loss på det här området.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är ytterst angeläget att snabbt få i gång byggandet av vägar och järnvägar framför allt av två skäl. Det första skälet är att vi befinner oss i en djup lågkonjunktur. Arbetslösheten stiger snabbt, särskilt i fråga om byggnads och anläggningsarbetare. Åkerier och grävmaskinsföretag står stilla därför att arbeten inte kommer i gång. Arbetslösheten bland byggnadsarbetare är nu uppe i ca 15 %, i vissa län är den uppemot 30 %. Det här är utomordentligt bekymmersamt. All kraft måste nu sättas in för att bemästra situationen. Det andra skälet är att förbättringar av infrastrukturen är strategiska i vår strävan att öka tillväxten i ekonomin. Det var också i den socialdemokratiska regeringens proposition om näringspolitik för tillväxt under förra året som förutsättningar för mycket stora investeringar i vägar och järnvägar skapades. I det avseendet kom den borgerliga regeringen till dukat bord, om uttrycket tillåts. Den socialdemokratiska regeringen kunde under sommaren och hösten 1991 föra fram en rad stora projekt till beslut. Vi forcerade handläggningen av de här ärendena för att få fram åtgärder mot den då redan växande arbetslösheten. Dessa beslut skapade naturligtvis stora förväntningar runt om i landet. När sedan arbetslösheten har ökat ytterligare på ett närmast dramatiskt sätt, framför allt bland byggnads och anläggningsarbetare, har allt fler satt sitt hopp till infrastruktursatsningar som en möjlighet att dämpa de akuta sysselsättningsproblemen. När man nu konfronteras med trögheten i systemet har irritationen växt. Många undrar vad det blev av de utlovade satsningarna. Här har nu kommunikationsministern en nyckelroll. Det är mot honom blickarna vänds, och det är på honom kraven ställs. Jag vill gärna betona att jag inte har ställt den här interpellationen för att anklaga och misstänkliggöra; jag för inte debatten med sådana ambitioner. Jag är övertygad om att Mats Odell är angelägen om att få i gång väg och järnvägsbyggen. Ingen kommunikationsminister kan väl undgå att gripas av iver att få sätta spaden i jorden. Samtidigt är jag nogsamt medveten om alla de hinder som ligger och läggs i vägen för snabba handläggningar. Där har jag också en viss erfarenhet från ämbetet i fråga. Det är regelsystemens alla föreskrifter, markägares och andras intressen, miljöprövningar, projektering, upphandling m.m. -- allt har sin tid, som det står i Skriften. Men nu måste alla krafter sättas in för att förkorta dessa tider. Arbetslösheten måste till varje pris bekämpas. De nya vägarna och järnvägarna måste byggas för att underlätta transporterna. Först när projekten är slutförda bidrar de till snabbare och säkrare transporter. Det är nu som projekten kan fungera som konjunkturregulator. Försenas igångsättningen riskerar vi att projekten kommer att kräva mest arbetskraft när konjunkturen förhoppningsvis vänt uppåt om några år. Det vore mycket olyckligt. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att höja tempot i det här arbetet. Från den socialdemokratiska oppositionens sida är vi beredda att hjälpa till och underlätta detta. Jag tror att okonventionella metoder måste tillgripas -- låt oss söka sådana! Jag är tacksam för den redovisning som kommunikationsministern har lämnat och för den komplettering som jag fick strax innan jag gick upp i talarstolen och som jag med intresse skall ta del av. Svaret ger dock anledning till några frågor. Här lämnas till synes mycket exakta uppgifter om antalet årsarbetskrafter som tillkommer under detta år i de olika regionerna, men samtidigt vet vi att många av projekten inte har kommit i gång än och att den exakta tidpunkten för igångsättning inte heller kan anges. Då undrar jag hur det är möjligt att så exakt uttala sig om sysselsättningseffekten. Kring ett par av de stora projekten har regeringen skapat oklarhet. Det ena gäller Arlandabanan. Statsrådet säger nu att projektet skall vara i gång under 1992. Ja, det är den lilla del som jag var med och fattade beslut om, men jag tänker på projektet i sin helhet. Om kommunikationsministern inte hade hittat på att dra ärendet ytterligare ett varv i utredningskvarnen hade det redan varit i gång. När räknar nu kommunikationsministern med att beslut om huvudman för detta projekt kan fattas, och när bedömer han att arbetena för projektet i sin helhet kan starta? Ett annat stort och viktigt projektet är vägprojektet för ny förbindelse över Ångermanälven. Den socialdemokratiska regeringen fattade på mitt förslag ett beslut i augusti i fjol. Nu redovisar kommunikationsministern i budgetpropositionen två alternativ för projektet, och det skapar ett intryck av att tveksamhet har uppstått i regeringen, vilket jag uppfattar som oroande. Jag hoppas att kommunikationsministern här kan ge besked om att det är det s.k. Vedaprojektet som skall genomföras. Slutligen vill jag säga att oron över förseningarna kommer starkt till uttryck bland byggföretagen och deras anställda. Byggentreprenörerna skriver i sin senaste konjunkturbedömning att de tvingats skriva ned prognosen på grund av att infrastruktursatsningarna inte kommer i gång, och de hävdar att kostnadsbesparingarna nu har lett till ytterligare en omgång i planeringsprocessen, vilket påskyndar ytterligare personalnedskärningar i företagen. Hur kommenterar kommunikationsministern detta?

Fru talman! Det är sysselsättningsläget, lågkonjunkturen och den stora arbetslösheten som står i fokus för Georg Anderssons interpellation. Av de siffror som jag redovisar här framgår det att alla de miljarder som satsas under detta år ger ca 3 700 direkta årsarbetskrafter. Nu vet både Georg Andersson och jag att det indirekt sedan tillkommer minst lika många i kringarbeten i olika sekundära led. Vi måste ändå av detta dra slutsatsen att det inte finns några möjligheter att med årsarbetstillfällen, som för väginvesteringar kostar ca 1 milj.kr. per arbetstillfälle och för järnvägsinvesteringar kostar 1,3 milj.kr., på något mer markant sätt bidra till att lösa arbetslöshetsproblematiken. Georg Andersson redogör för att arbetslösheten inom byggsektorn är 15--30 %.

Det är den politiken som syftar till att få i gång den ekonomiska utvecklingskraften igen, som skall ge sysselsättningen tillbaka till vårt land. Det går inte att lösa detta med infrastrukturinvesteringar, men de är oerhört viktigt att genomföra dem, då det är en mycket viktig beståndsdel i tekniken att skapa en bättre ekonomisk utvecklingskraft i Sverige. Nu ställer Georg Andersson ett antal frågor till mig, om exempelvis regeringens strategi för att få i gång dessa olika projekt snabbare. Jag kan bara säga att vi på departementet, vägverket och banverket arbetar i flera skift för att se till att dessa projekt verkligen kommer i gång. Georg Andersson var här i kammaren i går och lyssnade på en frågedebatt som jag hade med några ledamöter från Ängelholmstrakten. De pekade på de enorma problem som många gånger uppstår med bl.a. miljöprövning i sådana här projekt. Vi måste t.ex. ta hänsyn till den lokala demokratin. Där finns alltså en ganska stor andel av de olika mekanismer som kan försena projekt. Dock vill jag säga att det finns ett mycket stort antal färdiga projekt, som inte kräver någon ytterligare åtgärd av det här slaget för att komma i gång. Georg Andersson frågar om Arlandabanan. Den extra utvärdering av de tre alternativen som vi har uppdragit åt en ensamutredare att ta fram kommer att lämnas mycket snart. Min bedömning är att projektet inte kommer att försenas. Snarare kommer prövningen att innebära att betydligt fler människor kan sysselsättas och förhoppningsvis att färdigställandet av projektet kan tidigareläggas jämfört med det ursprungliga planerna. Jag vill gärna säga att Georg Andersson under sin tid som kommunikationsminister gjorde en mycket berömvärd insats för ett trendbrott inom svensk transportpolitik, för en ökad avreglering, avmonopolisering, bolagisering och kanske t.o.m. Detta skedde i regeringsställning före valet, och det var en ansvarsfull politik. Georg Andersson säger i sin interpellation att det fanns tre skäl till de snabba besluten om de stora infrastrukturprojekten. Jag saknar ett fjärde skäl, och det är naturligtvis att det pågick en valrörelse och att det då var lämpligt att resa runt i landet och dela ut de här stora projekten -- det är helt naturligt. Jag vill återkomma till en sak, nämligen att finansieringen av de projekt som Georg Andersson delade ut under valrörelsen skulle ske genom televerket som mjölkko. Den andra delen av notan skall nu betalas enligt ett annat förslag, nämligen genom att televerket får sätta taxor som står i överensstämmelse med kostnadsstrukturen. Nu visar det sig att den styrelse i televerket som Georg Andersson har tillsatt konstaterar att det beslut som socialdemokraterna tillsammans med Ny Demokrati tydligen är beredda att driva igenom, innebär att investeringar i teleinfrastruktur för 2 miljarder kronor måste frysa inne. Ett par tusen arbetstillfällen, framför allt i glesbygd, går på detta sätt förlorade genom den kortsiktiga, populistiska politik som Georg Andersson och hans partikamrater hänger sig åt nu efter valet. Där vill jag lägga ett stort ansvar på min gode vän Georg Andersson, så att han får sitt parti att driva en politik som gör att också teleinvesteringarna kan genomföras.
Fru talman! Med fru talmannens tillåtelse tar jag till orda, eftersom vi inte har någon lång föredragningslista i dag. Jag kan nämligen inte låta bli det när jag hör Georg Andersson tala här. Jag hälsar Georg Andersson välkommen i den skepnad han nu har, som oppositionspolitiker. Tänk om man hade fått höra litet mer av det som Georg Andersson i dag säger när vi hade debatter här i kammaren för ett eller två år sedan! Jag försökte då vid flera tillfällen säga att ingen järnväg, exempelvis västkustbanan, gör nytta förrän den är färdig. Kan vi inte åtminstone vara överens om behovet av västkustbanan, av Götalandsbanan, av Bothniabanan, osv.? Sedan kan vi se i vilken takt vi kan finansiera det. Men nej, inga sådana diskussioner ville Georg Andersson ta upp utan häcklade oss hela tiden med frågor som: Var har ni pengar, vad vill ni göra? Om den socialdemokratiska regeringen på ett mycket tidigare stadium hade satt i gång med en finansieringspolitik men också med att utröna vilka banor vi behövde, hade vi i dag haft helt andra förutsättningar. Det är ju inte så enkelt att nu snabbt göra de här sakerna. Men jag hälsar ändå med tillfredsställelse att Georg Andersson nu har en helt annan uppläggning av sina inlägg. Då kan vi naturligtvis också, som Mats Odell sade, vara överens om det sätt på vilket vi kan finansiera investeringarna. Men jag tycker som sagt att det är bra att jag får höra Georg Andersson säga att inget projekt gör nytta förrän det är helt färdigt. Det var Georg Anderssons egna ord, och det var precis dem som jag riktade till Georg Andersson förra året, när Georg Andersson var kommunikationsminister.

Fru talman! Jag är väldigt angelägen om att först markera att jag inte på något sätt vill tona ned infrastrukturinvesteringarnas betydelse. Poängen är att de inte löser sysselsättningskrisen; vi vet att de kostar mellan 1 och 1,3 milj.kr. per arbetstillfälle och år. Georg Andersson kan själv räkna ut hur många hundra miljarder som skulle behövas för att ge en markant effekt på arbetslöshetens procenttal. Det krävs också en ekonomisk politik, som regeringen nu har lagt fram förslag om -- jag välkomnar att Georg Andersson erbjuder sig att i vissa delar medverka till den. Georg Andersson har kämpat i ett par års tid för att få fram en finansiering till de här investeringarna, säger han. Jag vill då bara hälsa: Fortsätt att kämpa för det, så att ni inte låser fast den taxestruktur som anges i den socialdemokratiska motionen! Jag tar dagens uttalande som ett löfte om att Georg Andersson, som har stor insikt i de här frågorna, övertygar sin riksdagsgrupp om vilka förödande konsekvenser detta skulle få för den framtida telepolitiken i Sverige, nämligen när vi skall utsätta den för internationell konkurrens. Vi skall inte gå in djupare i den debatten just nu. Infrastrukturinvesteringar är en nödvändig men inte tillräcklig åtgärd för att ge den svenska ekonomin utvecklingskraft igen. Jag vill bara säga att vi på departementet, inom ramen för de beslut som riksdagen redan har fattat om den långsiktiga infrastrukturutbyggnaden, arbetar med ytterligare ett antal projekt som vi hoppas kunna sätta i gång utöver det som redan är beslutat. Vi kommer att bereda de förslagen inom regeringen och lägga fram dem inom en nära framtid. Det är inte alls så att vi vill tona ned infrastruktursatsningarna -- tvärtom. Vi håller på att ta fram helt nya pengar genom att sälja ut statliga företag och satsa på infrastrukturen, en åtgärd som socialdemokraterna inte är beredda att medverka till. Jag hoppas att Georg Andersson tänker om på den punkten. Framför allt gäller det den för glesbygden oerhört viktiga utbyggnaden av det svenska telenätet, moderniseringen av telesystemet, som hittills har medverkat till att vi på ett mycket framgångsrikt sätt har kunnat flytta ut och decentralisera arbetstillfällen till glesbygden. Fråga glesbygdsmyndigheten i Östersund! Den har oerhört goda exempel på vad det har betytt. Om den socialdemokratiska motionen genomförs kan vi se fram emot att hushållstelefonin blir riktmärket när det gäller indexuppräkningen. Det innebär att det bara blir i den konkurrensutsatta delen, alltså i storstäderna, som investeringarna sker. Det tror jag vore oerhört tragiskt, inte minst ur regionalpolitisk aspekt.

Fru talman! Jag är väl medveten om telekommunikationernas betydelse i glesbygd. Jag har nära kontakt med mina vänner i televerket. De är mycket oroade över regeringens planer på att sälja televerket. De befarar att omsorgen om glesbygden kommer att tonas ned mycket. Om vi nu skall diskutera televerket ytterligare, låt mig säga: Skrinlägg planerna på att sälja televerket! Behåll televerket i statlig ägo! I dagens press läste jag att Mälarbanan försenas på grund av att Stockholms läns landsting tvekar i fråga om sin insats. Här krävs tydligen åtgärder från högre instans, så att alla delar sammanfogas i syfte att få i gång projektet. Storstadsförhandlingarna lämnade vissa öppningar som skulle täppas till under 1992. Förhandlingarna måste alltså slutföras. Det är en viktig uppgift för regeringen att se till att så sker. Väldigt stora belopp avsedda för investering ligger och väntar på att projekten skall komma igång. Mats Odell sade att ytterligare projekt skall tillföras katalogen och att de skall finansieras på det sätt som Kenneth Attefors påpekade var ett litet osäkert sätt. Även om inkomsterna från försäljningen av statliga företag skall finansiera det hela, har det gått litet grus i maskineriet och det inger litet oro. Blir det några intäkter? Vi menar att det är fel att sälja företag, som ger inkomster till staten för att sedan bygga vägar och järnvägar. Efter några år står man där utan några företag. Naturligtvis är det bra med vägar och järnvägar, men vi skulle ju kunna använda avkastningen från våra egendomar till investering. Vi tycker det är en mycket bättre metod. Jag är medveten om att det behövs samverkan mellan alla myndigheter och departement, inte minst miljödepartementet, för att få fart på planeringsprocessen och för att snabbt få fram de nödvändiga besluten. Avslutningsvis vill jag ställa frågan om kommunikationsministern för dylika överläggningar med alla berörda myndigheter och departement för att kunna bryta igenom de spärrar som så ofta finns när det gäller den här typen av planeringsprocess. Här behövs nämligen extraordinära insatser. Vi måste vara djärva nog att använda oss av okonventionella grepp. Alla måste väl vara besjälade av en vilja att snabbt sätta i gång projekten, när vi nu nått enighet om vilka projekt som skall genomföras och lagt upp en rejäl bas för deras finansiering.

Fru talman! Tack för det svaret, kommunikationsministern. Det var glädjande att höra att det var en enskild tjänsteman, eller vad nu Olle Wästberg är. Vi står nämligen helt bakom regeringens planer på att sälja ut statliga företag och att pengarna skall gå till infrastrukturella investeringar. Det var ett väldigt positivt besked. Men det var ganska typiskt att det var en folkpartist i regeringen som gjorde bort sig även denna gång.